Fru talman! Jessika Roswall har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att stoppa de illegala körskolorna. Det växande problemet med svarta körskolor är oroväckande av flera skäl. En sämre kunskapsgrund leder till färre antal godkända på förarproven och längre provköer. Trafikskolor som sköter sig drabbas av osund konkurrens, och staten går miste om skatteintäkter. Statens väg och transportforskningsinstituts analys från 2018 visar att begränsningen till 15 tillstånd per handledare, som den moderatledda regeringen införde, troligen inte har fått önskad effekt. Tvärtom finns det en risk för att den har lett till ett betydande mörkertal, beroende på att den svarta verksamheten inte längre söker handledartillstånd. Det är mycket bekymrande att oseriösa utbildare kan utnyttja svaga kundgruppers okunskap. För att skapa en bättre förarutbildning har Transportstyrelsen och Trafikverket genomfört en bred översyn av förarutbildningssystemet. Deras rapport tar också upp åtgärder som motverkar illegal verksamhet och är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet. Sedan flera år samarbetar också flera myndigheter för ett bättre informationsutbyte och mer effektiva gemensamma insatser mot illegal trafikutbildning. Samarbetet har resulterat i fler tips om olaglig verksamhet till myndigheterna. Det finns alltså flera lovande arbeten och förslag för att förbättra situationen. Förslagen bereds nu. Ingen ska tvivla på regeringens vilja att vidta nödvändiga åtgärder.

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag vet att det inte är första gången statsrådet är i kammaren för att diskutera illegala eller olagliga körskolor. Men det är kanske första gången denna mandatperiod. Låt oss därför bara kort rekapitulera problemet. Enligt uppgift vet eller misstänker 90 procent av de 600 medlemmarna i Sveriges Trafikutbildares Riksförbund att det bedrivs olaglig övningskörningsverksamhet på de orter där de är verksamma. Förra året lämnade Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, en rapport, vilket vi också hörde från statsrådet. Den visade att den olagliga verksamheten är relativt utbredd. Många menar att problemet är stort. Andra är lite mer försiktiga. Men jag uppfattar att statsrådet är överens med mig om att det är ett problem som inte är av obetydlig art. I rapporten går också att läsa vad man kan betala för. Man kan köpa förfalskade handledarintyg, handledd körträning, hjälp att svara på kunskapsfrågor i samband med prov via en öronsnäcka, bokning av förarprov med mera. Häromdagen kunde vi läsa i medierna att antalet anmälningar till Transportstyrelsen om svarta trafikskolor har fördubblats. Sådana nyheter vill man inte läsa. Det visar att problemet tyvärr inte har avtagit. Utvecklingen går åt fel håll. Exakt hur det utvecklas vet vi såklart inte, eftersom mörkertalet är stort. Det vi vet är att det 2018 fanns 3 394 bilar med dubbelkommando som inte var registrerade på trafikskolor. Alla användes såklart inte i illegal verksamhet, men som VTI och andra har lyft fram är det kanske dags att ta reda på vad de bilarna används till. År 2017 åtalades en man i Värmland för grovt bokföringsbrott då han misstänktes ha bedrivit svart verksamhet i stor omfattning, med många elever och omfattande intäkter. Hovrätten har nyss fastställt domen. Han dömdes för grovt bokföringsbrott. Men notera att det var just bokföringsbrott och inte olaglig trafikverksamhet som prövades. Det här var ett axplock av det vi har kunnat läsa om när det gäller denna typ av verksamhet. Moderaterna har länge drivit att det ska vara hårdare tag. För någon månad sedan beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen om att göra en översyn av och ta ett helhetsgrepp om förarutbildningen, att begränsa antalet tillstånd en handledare kan ha till tio samt att införa tillståndsplikt för innehav av fordon med dubbelkommando. Ytterst handlar det här om trafiksäkerhetsfrågor. Den som ska ta körkort ska få en god och högkvalitativ utbildning och bli en säker förare. Det känns särskilt aktuellt och viktigt nu eftersom vi vet att dödssiffrorna inom trafiken ökade kraftigt förra året. Men det här är också en konsumentfråga. Precis som statsrådet lyfte upp i sitt svar är det fråga om olaglig verksamhet som nyttjar svaga gruppers okunskap i ett syfte som är helt oacceptabelt. Som jag inledde mitt anförande är det inte första gången som statsrådet Eneroth är i kammaren för att diskutera frågan. Han har haft, och har, ambitionen att förbättra situationen. Men jag skulle ändå vilja fråga statsrådet vad som konkret händer på området.
Fru talman! Jag uppskattar Jessika Roswalls engagemang. Jag tror inte att det finns några politiska skiljelinjer i fråga om att begränsa illegala körskolor. Det råder inget tvivel om att det är en viktig trafiksäkerhetsfråga. Vi måste säkerställa att man har fått en bra förarutbildning när man ska ut på vägarna. Men vi kan däremot konstatera att det inte bara är en trafiksäkerhetsfråga. Det är fråga om en illegal verksamhet som egentligen inte är förknippad med trafikverksamhet. Det är inte så att Transportstyrelsen utövar någon tillsyn över en illegal verksamhet. Det är brottslig verksamhet. Just nu handlar den verksamheten om trafikskolor. Det kunde handla om annan svart verksamhet inom företagsamheten. Det handlar om företag som bedriver verksamhet utan tillstånd. Det ser vi också på den dom som avkunnats i Värmland om verksamhet som bedrivits under sex års tid - i detta fall i form av en illegal körskola. Det handlar om grovt bokföringsbrott. Det är viktigt att komma ihåg att vi måste skärpa instrumenten för att stoppa illegal företagsverksamhet, oavsett vad de arbetar med. Där hoppas jag att Moderaterna är starkt engagerade, med Finansdepartementet, i skatteutskottet och i finansutskottet, för att öka möjligheterna att vidta åtgärder mot de företagare som utnyttjar människor med svag ställning, oavsett om det handlar om deras behov av körutbildning eller om andra saker. En viktig insats som vi gjorde under förra mandatperioden handlar om CSN-lånen. När du kan ta CSN-lån för att ta körkort är det inte bara ett sätt att sänka trösklarna för en del att få råd med körkort. Det är dyrt att ta körkort i dag. I och med att vi knyter CSN-lånet till att du ska anlita en etablerad utbildningsanordnare är det ett sätt att säkerställa att du går hos en legal körskola. Det är viktigt att vi hittar sätt som ständigt främjar de seriösa aktörerna. Jag gästade nyligen STR:s årsmöte, och jag är imponerad av det arbete som branschen och föreningen gör. De brottas naturligtvis med en tuff konkurrenssituation, och de är djupt engagerade i att skapa en förbättrad förarutbildning. De samverkar med Trafikverket och Transportstyrelsen i dessa frågor. När det gäller antalet handledaruppgifter noterade jag att trafikutskottet i sitt tillkännagivande ville precisera det till tio. Jag var lite förvånad, ska jag ärligt säga, mot bakgrund av att VTI så tydligt sa att begränsningen till 15 snarare hade motsatt effekt, det vill säga att begränsningen öppnade för att man inte längre valde att ta in handledartillstånd utan i stället använde andra instrument. Naturligtvis ska regeringen titta på tillkännagivandet och återkomma till riksdagen. I övrigt arbetar vi intensivt med flera olika förslag för att just begränsa illegal körskoleverksamhet. En viktig del är naturligtvis att se till att det sker en reformering av förarutbildningen, bland annat att introducera digitala utbildningsprotokoll, precis som man gör från aktörernas sida. Vi bör titta på vilka effekter CSN-lånen har haft. Jag hoppas och tror att också Moderaterna numera ställer sig bakom CSN-lån för körkort. Det var man till en början tveksam till, men jag hoppas och tror att ni numera tycker att det är ett bra förslag. Här finns också tankar och idéer om att utveckla modellen även till andra typer av förarverksamhet. Ingen ska tvivla på regeringens ambition. Det är viktigt att vi förhindrar att människor utnyttjas, inte minst när det gäller deras vilja att ta körkort.
Fru talman! Jag har en annan minnesbild gällande CSN-lånen. Jag har för mig att vi hela tiden har tyckt att de är en bra idé. Men det var inte detta min fråga gällde. Det är bra att statsrådet menar allvar och vill vidta åtgärder, men som jag inledningsvis försökte lyfta upp är det här inte ett nytt problem. Jag vet att alliansregeringens begränsning till max 15 handledartillstånd inte har hjälpt. Det tillstår jag. Då vill jag rekapitulera lite till. Förra året skrev trafikutskottet i sitt betänkande att man förutsatte att regeringen skulle vidta nödvändiga åtgärder för att stävja denna olagliga verksamhet. Det var alla partier överens om. I samband med årets tillkännagivande, som både statsrådet och jag har lyft fram, skriver S-V-MP-partierna i sin reservation att man inte vill göra någon förändring i antalet handledartillstånd, och man vill inte heller göra någon förändring i fråga om dubbelkommando, utan man vill "följa" frågan. Vi har också väntat ett år, så frågan är inte ny. Men tyvärr tycker jag att det här är ett tamt och lamt svar. Jag är glad att riksdagen i stället fattade ett beslut för några månader sedan om en generell översyn av förarutbildningen, där även frågan om olagliga trafikskolor ska tas med i utredningen. Upsala Nya Tidning hade en artikel i december förra året om en kvinna som på Facebook annonserade om körlektioner för 300 kronor. Jag är mamma till en 17-årig dotter, och hon betalar 450 kronor. De som köper lektionerna för 300 kronor riskerar själva att dömas eller bli bötfällda för att de inte har de rätta tillstånden. Kvinnan riskerar såklart att fällas för bokföringsbrott och att få ett bötesstraff för att hon - kanske - bedriver en olaglig trafikskola. De personer som köper lektionerna riskerar att drabbas dubbelt eftersom de sedan måste gå till en laglig och tillståndspliktig körskola. Det är fråga om brottslig verksamhet, men det är också fråga om illojal konkurrens. Sveriges Trafikutbildares Riksförbund är tydligt med vad den illojala verksamhetens omfattning får för konsekvenser för dem. Det är allvarligt. Det är såklart bra att statsrådet tycker att det är en viktig fråga, men vi ser fortfarande inte några konkreta åtgärder. Vad är det för förslag som man ska göra en översyn av? Jag förstår inte riktigt det, förutom att ni tittar på frågan och anser att den är allvarlig. I rapporten från VTI finns ett antal förslag, bland annat att myndigheter behöver öka sitt samarbete. Det är såklart polisen eftersom det är fråga om brottslig verksamhet. Vidare är det Transportstyrelsen, Trafikverket och Skatteverket. Där finns i dag begränsande sekretessregler, och det är oklart vem som har det yttersta ansvaret att rapportera illegal verksamhet. Man tar upp skärpta straff för den olagliga verksamheten. Det många lyfter upp, bland annat i UNT om annonsen, är att bötesstraffen är alldeles för låga och verkningslösa. Dessutom råder en minimal risk att åka dit. Det fall vi har pratat om handlar om bokföringsbrott, inte olagliga trafikskolor. I rapporten talas det om ökade kontroller vid teoriprov. Det finns flera olika exempel på vad som kan göras. Det finns också exempel på att både elevens och handledarens tillstånd ska föras med. Det finns många fler exempel. Jag vill återigen fråga statsrådet: Vad är det för förslag som man tittar på inom Regeringskansliet?
Fru talman! Det finns många förslag att titta på. Nu valde Jessika Roswall att läsa upp en del av dem. I den rapport som Trafikverket och Transportstyrelsen redovisat framgår bland annat behovet av tydligare konsumentinformation via en digital plattform, begränsningar av provfordon till Trafikverket eller trafikskolas fordon, två obligatoriska vägledningstillfällen hos godkänd trafikskola, en digital plattform och obligatoriska utbildningsprotokoll. Det finns flera olika vid sidan av, som vi nämnt tidigare, en diskussion om hur CSN-systemet skulle kunna vara ett sätt att fortsätta att säkerställa att man måste vända sig till en seriös och etablerad utbildningsanordnare för att få en förarutbildning. Jag vill ändå säga att tillkännagivandet från riksdagen väcker en del frågor. Jag har redan nämnt frågan om handledartillstånd. Trots att VTI säger att begränsningen till 15 snarare hade motsatt effekt har vi fått ett tillkännagivande om 10. Vilken inverkan förväntar sig Jessika Roswall att en begränsning från 15 till 10 ska få på illegala körskolor? Den andra frågan handlar om att göra en generell översyn av förarutbildningen. Nu har ju en översyn gjorts av Trafikverket och Transportstyrelsen. Ska jag tolka det som att man nu inte vill att den förändring som Trafikverket och Transportstyrelsen föreslår ska bli verklighet? Om vi ska skjuta på förändringarna för att i stället göra en bredare generell översyn kommer vi att leva med nuvarande regelverk och nuvarande förarutbildning under en lång tid framöver. Jag har levt i tron och uppfattningen att man från branschens sida och många aktörers sida har tyckt att det var välkommet med den översyn med förslag om modernisering som nu gjorts. Det kan vara bra att få ett klargörande. Innebär tillkännagivandet enligt Jessika Roswalls uppfattning att de förändringar som Trafikverket och Transportstyrelsen nu förslår inte ska genomföras i väntan på en generell utredning?
Fru talman! Tack för svaret! Äntligen fick jag höra mer konkreta förslag och veta vad som pågår. Jag vet att jag läste upp ett antal förslag, men det var det jag hade velat höra redan i förra svaret från statsrådet. Jag var tyvärr inte på det mötet, för jag var inte invald i utskottet när företrädare för branschen var i utskottet inför vårt motionsbetänkande. Men då var branschen tydlig med att den utredning som gjorts inte beaktade just olagliga körskolor och inte tog sikte på de problem som finns där, så jag tycker inte att de två sakerna står i motsats till varandra. Att det blev ett tillkännagivande om 10 är ett steg på vägen. 15 var inte bra; 10 är ett bättre steg på vägen. Det är bättre än att inte göra någonting. Vi har haft kritik mot att det inte skett mer. Låt mig avslutningsvis säga att i en annan interpellationsdebatt om samma fråga - det är som sagt inte första gången den diskuteras här - sa statsrådet att det är viktigt att polisen har "resurser för att kunna göra tillslag och samlade insatser". Han sa faktiskt så. Statsrådet sa också att det därför är viktigt med resurstillskott till polisen. I dag säger statsrådet att detta är brottslig verksamhet, och jag håller helt med om det - det är precis vad det är. Men vad har hänt sedan dess? Antalet poliser har under perioden blivit mindre. Och för en tid sedan fick vi se regeringens vårändringsbudget, som vi ska fatta beslut om, där regeringen och regeringens samarbetspartier drar slutsatsen att polisens resurser behöver minskas. Det är väldigt annorlunda och konstigt att ni gör det. Vi tycker att det behövs fler trafikpoliser. Detta handlar ju om brottslig verksamhet, som vi har varit inne på, så jag beklagar att ni drar den slutsatsen. Fru talman! Jag skulle helst slippa ha fler interpellationsdebatter om illegala körskolor med statsrådet. Jag hoppas att vi kan stävja denna verksamhet. Men jag vill också passa på att tacka för debatten och önska samtliga en trevlig valborg.

Fru talman! Tack, Jessika Roswall! Ja, resurser till polisen och till fler trafikpoliser är viktigt. I det här fallet tror jag dock att det framför allt handlar om ekobrottsinsatser. Det handlar om att säkerställa att man kan stoppa ekonomisk brottslighet, och det kanske inte är trafikpolisens uppgift. Här behövs det bättre insatser, vare sig det handlar om förarutbildning och körskolor eller annan illegal verksamhet. Det oroar mig att detta haft en sådan utbredning och att det inte funnits rätt insatser för att kunna stoppa det. Därför är det bra att vi skjuter till resurser till polisen. När VTI säger att 15 stycken handledartillstånd haft motsatt effekt är det ju inte säkert att 10 stycken har någon positiv effekt. Här blev vi kanske svaret skyldiga, som sagt, men vi får väl återkomma till den frågan. Om vi nu får en generell översyn enligt det initiativ som trafikutskottet ställer sig bakom, ska det då tolkas som att den översyn och det arbete som Trafikverket och Transportstyrelsen gjort har varit i onödan? Det är ju en process man har haft tillsammans med hela branschen, där man moderniserar hela den samlade förarutbildningen och där väldigt många delar är viktiga för att få en bra förarutbildning framöver. Ska det stå på paus i väntan på en parlamentarisk utredning eller någonting annat? Jag tror att det vore olyckligt. Jag tror att det brådskar att genomföra en modernisering av svensk förarutbildning. Jag tror inte att Jessika Roswall och jag i grunden har olika uppfattningar om detta. Vi representerar olika partier men tycker båda att det är helt oacceptabelt att människor ska bli lurade för att de vill ha en bra förarutbildning. Vi tycker att det är bra att vi har en bransch, inte minst STR, som gör vad den kan för att rädda liv - för det är det den gör när den ger en gedigen och bra förarutbildning till dem som vill ha körkort. Om det vill jag fortsätta samarbeta. Jag önskar verkligen Jessika Roswall en trevlig valborg. Vi kanske inte ses under fanorna den 1 maj, men vi ses i riksdagen framöver. Ha det gott!